Fru talman! I normala fall, när normala principer för marknadsekonomi gäller, är enhetlig moms något som kan ses som eftersträvansvärt. Men även om man accepterar ett differentierat momssystem uppstår ibland gränsdragningsproblem som gör att i stort sett samma tjänst beskattas olika. En översyn av de gränsdragningsproblem som har konstaterats skulle kunna vara på sin plats. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman, ärade riksdagsledamöter! Att stå här i kammaren och prata om behovet av att se över våra skatterättsliga regelverk och företagens administrativa börda känns viktigare än någonsin. Just i dag är det för många företagare andra bördor än de rent administrativa som tynger. Det vittnar alla de företag och de företagare om som jag pratar med dagligen. Det handlar om att pengar måste in för att kunna betala de löpande kostnaderna. Samtidigt vet vi att det är summan av alla bördor, stora som små, som sammantaget ger sämre förutsättningar för företagen att göra det de ska, nämligen att fokusera på sitt företagande och inte på byråkrati. Fru talman! I alla undersökningar hamnar tyvärr momsen högt upp på företagens lista när de ska rangordna administrativa problem eller bördor. Förenklas företagarnas vardag kan fler jobb skapas. I förlängningen stärker det välfärden. Det går att förenkla mycket inom området för mervärdesskatt. Alliansregeringens reform med kvartalsredovisning av moms i stället för månadsredovisning minskade företagens kostnader med över 300 miljoner kronor. För Centerpartiet är det viktigt att vi kan utvidga förenklingsarbetet inom momsen till fler områden. Fru talman! Momsbeskattning, precis som övriga skatterättsliga regelverk, måste hänga med i tiden. På senare år har det blivit allt tydligare att såväl lagstiftare som myndighet måste bli bättre på att hantera den snabba utvecklingen i samhället. Skatteverkets nyligen publicerade kartläggning och analys av delningsekonomins påverkan på skattesystemet är ett bra exempel på hur viktigt det är att vi är snabbfotade i lagstiftning och regelverk. Härom tror jag inte det finns några partipolitiska åsiktsskillnader. Vi vill alla att regelverken ska hänga med i utvecklingen. Framtidens momsregler måste hantera gränsöverskridande transaktioner via mobil och internet. Det måste ske på ett enkelt och effektivt sätt. Med ett enklare system främjar vi tillväxt och främjar framtidens jobb. Fru talman! I dag när vardagsköp pågår för fullt i mobiler och vid datorskärmar framstår det mer än tydligt att det formella mervärdesskattesystemet har hamnat i otakt med den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Ökad användning av ny teknik och globala tjänster driver fram behov av att förenkla för både konsumenter och näringsidkare. Vi måste följa med i det digitala samhället. Lagstiftningen och tillämpningen måste följa med i verkligheten. Fru talman! Jag vill särskilt peka på Centerpartiets ena reservation i detta betänkande. Det är enligt min mening en reservation som inte bara är ett konkret exempel utan som också lyfter fram den bredare problematiken med momssystemet. Det gäller svårighet att förstå varför olika nivåer tillämpas och varför det finns behov av att se över mervärdesskattesystemet. Jag pratar om momsen på musik och dans. Det är svårt att se logiken i varför kultur som utövas i form av musik och dans ska beskattas med 25 procents moms medan kultur i form av enbart musik är belagd med väsentligt lägre moms. Momsnivån för musikverksamhet bör rimligen vara densamma vare sig åhörarna eller publiken dansar till musiken eller inte. Fru talman! Jag vill avslutningsvis yrka bifall till Centerpartiets samtliga reservationer i betänkandet. Jag vill också skicka en särskild hälsning till alla oss som bor i vårt älskade Sverige. Ta nu hand om er, och ta hand om varandra! Tillsammans är vi starka!

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nr 6. I likhet med tidigare talare ska jag fatta mig ganska kort, men jag vill ändå säga några ord om momsen. I mitt anförande i den förra debatten tryckte jag på att våra skattesystem måste vara företagsvänliga och att skatter och regler måste utformas på ett sätt som gör att det är enkelt att driva företag. Momssystemet är ett system som är känt för att vara allt annat än enkelt. Enligt Näringslivets Regelnämnd är skatteregler den vanligaste källan till det regelkrångel som många företagare vittnar om, och inte sällan är det momslagen som ställer till problem. De olika momssatserna 6, 12 och 25 procent för med sig en lång rad gränsdragningsproblem. Som Alireza Akhondi tidigare var inne på här är det uppenbara exemplet de olika momssatser på kulturarrangemang beroende på om publiken sitter ner eller står upp. Sitter publiken ner är momsen 6 procent, står publiken upp mer än fyrdubblas skatten till 25 procent. Det kan te sig komiskt för en utomstående, men för dem som berörs är det tragiskt och orimligt. Detta är tyvärr långt ifrån det enda som är krångligt med momslagen. En lista på krångliga momsregler skulle förmodligen bli mycket lång. De olika skattesatserna, de många undantagen, och undantagen från undantagen, är en ständig källa till huvudvärk för många organisationer och företag. Det är uppenbart att politiken måste agera för att förenkla detta.

Fru talman! När vi i september förra året lämnade in våra riksdagsmotioner var allt annorlunda. Solen sken, och sensommarvärmen hängde kvar i luften. Fulla av energi lämnade vi in våra förslag för att påverka politikens inriktning. Ingen anade att det bara några månader senare skulle spridas ett virus i världen som skulle ställa allt på sin spets. Ingen kunde förutse den pandemi som nu tar många liv, som kraftigt begränsar vårt sätt att leva och som slår hårt mot ekonomin. Aldrig tidigare i modern tid har så många restriktioner och förbud införts på så kort tid. Vem hade kunnat föreställa sig att vi en dag skulle stänga våra gränser? Men nu är vi här. Coronaviruset, som det kallas, har påmint oss om livets bräcklighet. Men vi har också blivit påminda om hur mycket vi behöver varandra - även när det innebär att vi ska hålla oss ifrån varandra. Vi ser gemenskap och ansvarstagande överallt. Vi ser hur alla som kan arbetar hemifrån och hur våra hjältar i sjukvården gör mer än sitt yttersta varje dag. Vi ser olika initiativ från enskilda som gör vad de kan för att hjälpa personer i riskgrupper. Vi ser människor som delar roliga inlägg för att muntra upp varandra. Vi ser solidaritet mellan människor. Vi ser även hur starkt Sverige står under denna prövning. Nu i krisläge har hela samhället behov av massiva statliga insatser. Det har blivit uppenbart även för dem som tidigare har förespråkat ett mindre samhälle. Det är bra. För mig som socialdemokrat är det självklart att vi ska ha starka statsfinanser och att hela samhället tar ett gemensamt ansvar. Med det aktualiseras också frågan om hur det starka samhället ska finansieras. Jag tror att en större skattediskussion kommer att behövas i en nära framtid om hur vi ska finansiera de behov som nu finns och hur vi ska stärka samhället ännu mer. Men inte just nu. Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om bland annat momsfrågan, som vi diskuterar här i dag. Men det är också en senare fråga. Nu behöver vi hålla ihop och vara precis det starka samhälle som vi är och behöver vara. Avslutningsvis vill jag kort besvara de motionsyrkanden som behandlas i dag. Vi yrkar avslag på samtliga motionsyrkanden. Det har i huvudsak två orsaker. Den ena är att det i de flesta motioner föreslås sänkt moms på en rad varor och tjänster. Det är en diskussion som egentligen alltid pågår. Detta är något som vi inte vill föreslå några förändrade regler för, för i dagsläget finns det helt enkelt inte pengar till att genomföra ofinansierade skattesänkningar. I de fall där detta inte är applicerbart handlar det om att det redan finns pågående utredningar och annat arbete inom momsområdet som vi inte vill föregå. Det är alltså den andra orsaken. Med det sagt, fru talman, vill jag avsluta mitt anförande med att tacka er för det tålamod och ansvar som ni politiker från de olika partierna har visat och som ni där hemma fortsätter att visa när ni följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fru talman! Jag hällde just upp ett glas vatten. Det ser ut att vara vatten från kranen. Då är momsen 25 procent. Om det i stället hade varit vatten från flaska hade momsen varit 12 procent. Det kan man tycka är lite underligt, och jag precis som Liberalerna delar denna uppfattning. Momsen och momssystemet är alldeles för skadskjutet av en massa små undantag, en massa lobbyistverksamheter och en massa politiker som vill fiffla hitan och ditan och ge dittan och dattan som just de bryr sig om lite undantag och momsnedsättningar. Vatten, vatten på kran och vatten på flaska, är ett exempel på det, där det såklart blir orimligt att det är olika moms. Det finns rätt många exempel på detta, och ett annat är bio. Om man går på bio är det högre moms än om man går på teater. Men hur är det om man spelar in teater och sänder det på en bioduk? Det har ju blivit ganska populärt att se på högkvalitativ teater från andra länder på en bioduk. Vad blir det för moms då? Och om momsen skiljer sig - hur stor får då scenen vara på den teater där man har spelat in innan det räknas som en film? Hur mycket rekvisita får man ha? Oavsett vilka undantag man har från grundmomsen, den enhetliga momsen, blir det märkligt. Det blir konstiga gränsdragningsproblem. Det som har kallats för dansbandsdebatten har lyfts här tidigare. Om man går på en vanlig konsert, en konsert med ett band som spelar livemusik, är det lägre moms än om folk i publiken dansar, till exempel på en dansbandskonsert. Det där kan tyckas enkelt. Man kan tycka att då ändrar vi momsen så att det blir samma sorts nedsatta moms på dansband som det är på liveband. Det är bara det att då blir det orättvist för någon ny person. Då blir det orättvist för den som till exempel har en dansföreställning med inspelad musik men inte med liveband. Det kan också bli orättvist för den som har inspelad musik och har pardans på schemat, för den får då lite högre moms än den som har en vanlig konsert. Men om vi ändrar det och tillåter en lägre moms bara för den som ordnar pardans blir det i stället orättvist för den som anordnar disko med inspelad musik men utan liveband. Det är det här som är problemet med momssystemet. Om man börjar fiffla lite här, pilla lite där och skadskjuta lite hitan och ditan kommer vi att få ett momssystem som är helt oöverblickbart. Och det har vi i dag. Jag skulle kunna fråga rätt många som inte sitter i skatteutskottet men som är riksdagsledamöter: Vad tror ni att det är för moms på att åka taxi, på att åka hundsläde och på att åka häst och vagn? De flesta skulle förmodligen inte kunna säga vilken momssats det är på taxi, hundsläde och häst och vagn. Och det är väldigt få som skulle kunna motivera varför det är olika moms. Om man har varit på den inspelade teaterföreställningen och ska hem därifrån och vill åka lite finare, med häst och vagn, är det märkligt att man får betala mer moms än om man tar en taxi. Om man bor på ett ställe där det finns en massa snö vore det väl rimligt att man betalar samma moms för hundsläde som för taxi, men så är det inte, för hundsläde och häst och vagn räknas som underhållning och inte som persontransport. Taxi, precis som skidlift, är persontransport och inte underhållning. De gånger jag har åkt taxi eller skidlift, fru talman, har det dock ganska ofta varit förknippat med just underhållning. Det är märkligt när momssystemet är så skadskjutet som det är nu. Men det här är inte bara ett problem för att det sätter käppar i hjulen för ekonomin. Det här är inte bara ett problem för att det är konstigt och någonting som man kan göra löjeväckande inlägg om här i kammaren. Det här är ett problem därför att det också öppnar upp för korruption. Om man har ett momssystem där det finns så pass många olika undantag hit och dit öppnar det upp för korruption och för att politiker, kanske exempelvis en politiker som inte sitter i skatteutskottet utan i något annat utskott som ägnar sig åt något annat politikområde, gärna vill ha lite undantag på just sitt politikområde. Det öppnar upp, fru talman, för att en politiker som träffar en lobbyist från en specifik bransch kan få för sig att det finns röster att fiska om man ger lite nedsättning av momsen just för företagen i den branschen. En politiker som kommer från ett län där man åker mycket hundsläde kanske tänker: Om vi skapar undantag för dem som kommer just där jag kommer från kan jag dra in lite röster. Fru talman! Momssystemet och att det är så skadskjutet är inte ett problem bara för ekonomin. Det är ett problem för demokratin, för det öppnar upp för korruption och godtyckliga undantag och får hela skattesystemet att se oseriöst ut. Självklart ska vi ha en mer enhetlig moms. Jag ser fram emot framtida reformer där vi ser till att göra momssystemet mer enhetligt så att vi får bort den här korruptionen och undantagen och ser till att ha en ekonomi som är lättöverskådlig och lättbegriplig.